Herr talman! Jag tror att min vän statsrådet Lundkvists argumentering skulle ha gort ett starkare intryck på många av oss om han inte i några sammanhang så kraftigt karikerat sina meningsmotståndares synpunkter. Jag lyssnade till debatten mellan statsrådet Lundkvist och herr Dahlén i första kammaren, och det besked som sades ha uteblivit beträffande vår principiella inställning till reformen om de 282 kommunerna fick statrådet, såvitt jag kunde höra, mycket klart av herr Dahlén liksom av mig nu. Det är ju inte antalet, de 282 kommunerna, som utgör en tvistepunkt i dag utan spörsmålet om vägarna att komma fram till detta. I detta sammanhang får jag kanske begagna tillfället att rätta till ytterligare en karikatyrmässig framställning av statsrådet. Han sade nämligen att jag hade förklarat att frågan om storleken på kommunerna och den kommunala indelningen saknar all betydelse för möjligheterna att föra en effektiv lokaliseringspolitik, t.ex. att åstadkomma en effektiv planering över huvud taget.

Det var vad jag sade, och det håller jag fortfarande fast vid. Sedan förstår jag att vad jag uttalade som en första kommentar till promemorian och vad som stod i folkpartimotionen om den gamla kommunindelningslagen har satt myror i huvudet på statsrådet Lundkvist. Jag kan här bara förklara vad jag själv avsåg med mitt uttalande. Det var att den gamla kommunindelningslagen självfallet inte kan åberopas för att över hela linjen förvandla kommunblocken till enhetliga kommuner. I så fall skulle ju 1962 års beslut sakna betydelse. Jag avsåg sådana undantagsfall där en enstaka kommun, t.ex. på grund av sin geografiska belägenhet, kan åstadkomma avsevärt ohägn för en rad andra kommuner eller för sig själv genom att inte medverka. Jag har inte avsett att 1962 års lag 1 sådant fall skulle sätta den gamla kommunindelningslagen, som ger regeringen möjligheter att ingripa, ur kraft. Däremot är det i det stora flertalet så — och jag skulle tro att ett sådant fall kan vara statsrådet Lundkvist geografiskt ganska närbeläget — att fyra eller fem kommuner inom ett block omfattande fem eller sex kommuner vill gå samman. Och låt dem då göra det. Men varför skall man sätta tvångströja på den femte eller sjätte kommunen, om det i stort sett inte har någon betydelse i någon av kommunerna? Jag tycker det är signifikativt att statsrådet Lundkvist talar om att vi väljer ett annat plan för debatten än det där han helst vill uppehålla sig, nämligen vid den ganska begränsade frågan om själva kommunindelningen. Kommunikationsministern sade att i varje fall jag talar om planeringen i stort och över ett vidare fält. Ja, vi förbehåller oss friheten att tala från de plan som vi uppfattar som väsentliga och betydelsefulla. Och jag uppfattar det plan varifrån jag talade som mera väsentligt och betydelsefullt än frågan om införande av ett tvångsförfarande nu.

Jag vill gärna säga att jag finner det illavarslande, liksom jag tycker det är illavarslande att utredningarna om den kommunala demokratin tar så oerhört lång tid för att komma några steg vidare. Detsamma gäller regeringens intresse för länsdemokratiutredningen. Men när det gäller kommunindelningen går det med snälltågsfart. Då skrivs det på kort tid en promemoria, och efter en likaledes kort remisstid skall riksdagen sedan fatta beslut. Proportionen mellan snabbheten i det fallet och det långsamma framkrypandet i de båda andra fallen gör inget förtroendeingivande intryck, herr statsråd!
Herr talman! Jag noterar givetvis med tacksamhet att statsrådet Lundkvist inte ansluter sig till tanken på de 70 kommunerna som ett framtida mål, och jag har ingen anledning att inte tro herr statsrådet på hans ord i det fallet. Men jag hoppas att kommunikationsministern också har förståelse för att när regeringen på sju år så radikalt har ändrat uppfattning som i detta fall, så kan många människor inte heller känna sig helt övertygade om att vad statsrådet sagt är någon evig sanning. Sådana sanningar visar sig ju ibland ha mycket kort varaktighet. Vad sedan gäller det löftesbrott, som jag talade om, sade statsrådet Lundkvist att samhällsförhållandena ju förändras. Statsrådet hänvisade till att reformen har gått långsammare än beräknat och att man därför inte kan tala om ett löftesbrott. Herr statsråd!

Var är logiken? Detta är ett löftesbrott. Hur blir det med tilltron till av Sveriges riksdag givna löften, om de efter sju år inte har annat än pappersvärde? Det är det debatten gäller. Om herr statsrådet möjligen har tillgång till något annat uttalande på denna punkt än vad jag har, vill jag veta det. Jag har hållit mig till vad konstitutionsutskottet uttalade. Beträffande länsdemokratiutredningen skall jag helt kort besvara frågan huruvida den kan vara ett tänkbart alternativ till en långtgående kommunindelning. Jag vill bara påminna om att det på s. 199 i utredningens intressanta betänkande står följande: »Ett genomförande av länsdemokratiutredningens förslag i detta betänkande skulle emellertid kunna minska bety delsen av de skäl som ansågs motivera en ny kommunindelning. Länsdemokratiutredningen vill därför erinra om att kommunblocksindelningens <genomförande som ny primärkommunal indelning enligt riksdagsbeslut är frivillig och beroende av de i varje block ingående primärkommunernas behov av samarbete.» Detta uttalande har också de socialdemokratiska ledamöterna i utredningen skrivit under. Spörsmålet kan därför inte uteslutas när vi frågar varför man inte förut skall ta ställning till den framtida uppgiftsfördelningen mellan stat, kommun och landsting och till hur vi skall klara den länskommunala demokratin innan en sammanläggning av kommunerna tvångsvis genomdrivs. Statsrådet frågade om vi i centern menar att de storkommuner som bildats skall upplösas. Denna fråga är inte motiverad. Vår inställning är ju att kommunerna frivilligt skall få besluta om sammanläggning, och dessa har frivilligt beslutat sig härför. Den principiella frågan gäller om man skall tillgripa tvångsåtgärder. Vi skulle behöva något mera tid än vi nu har till förfogande för att diskutera frågan om jämlikhet. Vi borde ändå vara överens om att det inte finns något slags automatik som säger att kommunernas storlek skulle vara avgörande för jämlikheten. Då skulle ju slutsatsen bli den att det, även om vi skapade kommuner med 15 000 i stället för 4 000 invånare, ändå där skulle finnas ett befolkningstal långt under det i kommuner med 100 000 eller 200 000 invånare, varför jämlikhet ändå inte skulle kunna uppnås. Låt mig, herr talman, ställa en fråga till herr statsrådet. Den är något provokatorisk men inte i större utsträckning än den fråga som herr statsrådet ställde till mig. Eftersom man 1962 uttalade att kommunsammanläggningsreformen, även om den skulle dra ut på. tiden längre än beräknat, skulle vara helt frivillig, uppstår frågan om de socialdemokratiska ledamöterna av konstitutionsutskottet och de socialdemokrater i detta hus, som röstade för konstitutionsutskottets uttalande härom i riksdagen, menade att den riktlinje som härmed angavs skulle hindra lokaliseringspolitiska åtgärder och vara ett hinder för uppnående av jämlikhet?

Herr talman! Statsrådet Lundkvist menade att perioden från år 1962 till innevarande år, 1969, skulle vara tillräckligt lång för att man nu skulle kunna ompröva sin ståndpunkt. Jag tycker inte att denna tidsperiod är särskilt lång, framför allt inte med tanke på att indelningen i kommunblock faktiskt inte fastställdes före 1964. Den första tidpunkten för sammanläggningen var 1967 — alltså för två år sedan — så det har inte alls gått särskilt lång tid. Statsrådet Lundkvist säger att antalet förtroendemän skulle ha minskat även om reformen genomdrivits på frivillig väg.

Det är stor skillnad mellan att kommuner själva så småningom intar en ståndpunkt och en situation där man påtvingas en uppfattning. Herr Johansson i Trollhättan framförde ju också en politiskt intressant synpunkt på minskningen av antalet förtroendemän. Han tog lätt på detta och sade, att i det moderna samhället finns det så många andra möjligheter att engagera sig. Människorna blir inte besvikna om de inte längre får utlopp för sin lust och sitt intresse för politik eller annan samhällsaktivitet i någon kommunal nämnd eller styrelse — man engagerar sig lika gärna i en av ortens föreningar, menade herr Johansson i Trollhättan. Jag frågar: Delar statsrådet Lundkvist den uppfattningen?

Herr talman! Om det mesta av vad statsrådet Lundkvist anförde när det gäller kommunernas uppgifter i dag och i framtiden är vi väl alla överens. Men det är ju inte detta frågan gäller i dag, utan den gäller huruvida frivilligheten, som vi alla hitintills har varit eniga om, skall tillämpas även i fortsättningen. Vi för vår del menar att det inte anförts några skäl för att man inte även i fortsättningen kan klara denna uppgift genom frivilliga sammanläggningar. Statsrådet nämnde den promemoria från statsrevisorerna där vådan av en i tiden utdragen reform belysts. Ja, jag tror inte att man hade hittat så mycket som bestyrkte att den vådan var särskilt stor. Den största felinvestering man funnit här i landet innebar att det hade byggts ett kommunalhus i Solna utan beaktande av att också Sundbyberg hörde till blocket. Eftersom Solna har 60 000 och Sundbyberg 30 000 invånare är väl ändå frågan om det inte går att :köverleva denna eventuella felinvestering. Jag vet över huvud taget inte om det, efter den reform som nu skall genomföras beträffande landstinget i Stockholms län, finns någon anledning att sammanföra Solna och Sundbyberg. Jag har nu både som riksdagsman och som kommunalman varit med om två kommunalreformer, och det är sannolikt att jag efter dagens beslut får vara med om en tredje. Både 1952 och 1962 räknade man väl litet fel på möj ligheterna att genomföra reformerna inom den tidrymd som fastställts. Den tidigare reformen skulle träda i kraft 1950, men vi måste skjuta på den till 1952 därför att man inte hann med att genomföra den. För kommunblocken blev det vid den sista omgången sådan tidsnöd att vissa kommuner inte ens hade tillfälle att yttra sig över en förändring i blockindelningen innan den fastställdes. Även om det år 1974 återstår ett ganska stort antal kommuner att klara upp vill jag vädja till statsrådet och be honom att ta det lugnt. Det är ingen ko på isen.
Herr talman! Herr Larsson i Luttra sade ait vi kunde vara överens om det mesta som jag tidigare hade anfört. Men det är inte de kommunala uppgifterna det gäller, sade herr Larsson i Luttra, och här finns väl egentligen inte så stor anledning att diskutera dessa just nu. Jo, det är just de kommunala uppgifterna det gäller. Hur skall det bli möjligt för oss att få kommuner som kan ta ansvar för vad vi regelmässigt vill betrakta som kommunala uppgifter? Det är denna fråga vi har att ställa oss och det är den som har avgörande betydelse för hela denna reform. Herr Wennerfors ville veta huruvida jag instämde med Hilding Johansson i fråga om betydelsen av uppdrag inom föreningar. Jag skall ge herr Wennerfors ett direkt svar. Det blir ja. Jag delar herr Johanssons uppfattning. Tror verkligen herr Wennerfors att det för oss är möjligt att bygga upp en stark demokrati i detta land genom att på det sätt han gjorde i sitt första anförande praktiskt taget nedvärdera uppdrag inom föreningar i förhållande till kommunala uppdrag? Jag upplevde hans diskussion med Hilding Johansson på det sättet. Vi kommer aldrig att kunna bygga en stark kommunal demokrati eller en demokrati över huvud taget genom att räkna med att uteslutande de människor som kan få kommunala uppdrag skall vara garanter för demokratin. Nej, vi måste bygga vår demokrati på en betydligt bredare bas. Vi måste räkna med att uppdragen exempelvis inom de politiska organisationerna är lika nödvändiga och viktiga för demokratin som de kommunala uppdragen. De får inte vägas i förhållande till varandra. Får vi ett riktigt förhållande som det bör vara mellan å ena sidan dem som har de kommunala uppdragen och dem som har uppdragen och är intresserade i de politiska organisationerna, väger de båda sidorna i demokratin lika tungt. Det är på det sättet vi skall bredda vår demokrati över huvud taget. Det är på detta sätt vi måste kunna förankra också den kommunala demokratin. Herr Eliasson i Sundborn talade om brott mot löften. Vilka är egentligen våra uppgifter i detta hus, herr Eliasson? Jo, det är att formulera en politik som skall vara till gagn för människorna. Vad uppställer vi för målsättning för vårt arbete? Jo, att skapa trygghet, jämlikhet och trivsel. Det är de politiska målsättningarna. De andra tingen är medlen. Den kommunala organisationen är ett medel för att uppnå den politiska målsättningen, ett medel som måste anpassas och förändras till den utveckling som pågår i samhället. Vilket löftesbrott föredrar herr Eliasson i Sundborn? Att ge avkall på möjligheten att skapa den trygghet och de levnadsbetingelser för medborgarna som vi egentligen sitter här för att försöka åstadkomma eller att ändra på ett riksdagsbeslut om hur medlen skall utformas. Jag har för mig att centerpartiet är intresserat av att vi skall få en effektivare samhällsplanering och via denna kunna driva en aktiv lokaliseringspolitik, en regional utvecklingspolitik. Men då kan vi inte bara skjuta framför oss frågan om hur vi skall utforma de primära instrumenten för att kunna åstadkomma denna regionala utvecklingspolitik, denna lokaliseringspolitik. Vi kan inte gå ut runtom i landet och säga: »Nu får ni vänta på att vi skall få tillfälle att föra en sådan politik, som ni ute i bygderna kräver av oss och som vi har sagt — i valrörelser och i andra sammanhang — att vi vill föra. Vi måste först forska om hur det kan komma att bli med den kommunala demokratin, om vi förändrar den kommunala organisationen så att den ger oss möjlighet att föra den politik vi ställt i utsikt. För socialdemokratin är den kommunala organisationen ett medel, som skall hjälpa oss att verkligen nå de politiska målen. Vi får förändra organisationen i anslutning till de förändringar samhällsutvecklingen innebär, men vi måste ständigt passa på att samtidigt skapa den nödvändiga kontakten mellan medborgarna och dem som skall fatta besluten, så att vi får en fungerande demokrati. Tro inte att vi kan gå den motsatta vägen och avstå från att förändra organisationen för samhällets verksamhet för att därigenom rädda en bättre demokrati! Demokratin måste för att kunna bevara sin livskraft också ständigt vara effektiv och kunna lösa medborgarnas problem. Det är trots allt det viktigaste, och vi kommer alltid — förmodar jag och hoppas jag, eftersom demokratin är så starkt förankrad i vårt land — ha viljan att finna formerna för hur vi skall knyta kontakter mellan medborgare och förtroendevalda och i övrigt få ett brett intresse för samhällsfrågorna. Vi kommer alltid att få lov att lösa sådana problem i anslutning till de förändringar som samhällsapparaten måste genomgå. Herr Wedén tycks över huvud taget inte veta hur den regionala utvecklingsplaneringen byggs upp. Han konstaterar fortfarande att detta med kommunindelningsreformens genomförande är av obetydligt intresse, eller i varje fall av mindre intresse än förhållandet till, som han säger, der regionala utvecklingspolitiken. Men, herr Wedén, vi kan inte bygga upp en regional utvecklingspolitik om vi inte får en samordnad planering inom kommunblocken. Vi baserar den regionala utvecklingspolitiken på kommunblocken. Fungerar inte byggstenarna, kommunblocken, blir det ingen regional utvecklingspolitik. Det är logiskt, herr Wedén. Jag kan inte begära att det skall vara möjligt för herr Wedén att reda upp den härva av ståndpunkter som folkpartiet har intagit i denna fråga, men jag fattade ändå så mycket av vad han försökte säga som att folkpartiet enligt hans mening har den uppfattningen att de principer för kommunindelningsreformen som vi fastslog 1962 ligger fast. Då förstår jag å andra sidan inte varför man från folkpartiets sida har hävdat att vi borde avvakta remissyttrandena över länsdemokratiutredningens betänkande för att därefter på nytt ta dessa principer under övervägande. Men jag tar herr Wedén på orden och konstaterar att detta är en missuppfattning. Folkpartiet håller fast vid de riktlinjer som drogs upp 1962 beträffande kommunindelningsreformens genomförande. Men, säger herr Wedén, det är klart att jag har tänkt mig att man när det gäller en enstaka kommun, som ligger så till att den förhindrar en sammanläggning inom ett kommunblock och detta är till ohägn för de andra kommunerna, skall kunna diskutera att man med hjälp av lagstiftning skall kunna åstadkomma en sammanläggning. Men, herr Wedén, reservationen innebär ett yrkande om avslag på propositionen och utesluter varje möjlighet att vi — om reservationen vinner — skulle kunna göra en sådan typ av sammanläggning inom blockplanens ram. Jag konstaterar att antingen är det på det sättet att herr Wedén inte tänker rösta med reservationen eller också har han missförstått reservationens innebörd. Det är möjligt att herr Wedén kan försöka förtydliga sitt ställningstagande åtminstone på denna punkt. När han går att rösta är det i varje fall för hans egen vägledning nödvändigt att veta vad det är han skall rösta på. Röstar herr Wedén för reservationen och den vinner kommer inte regeringen att ha den möjlighet att fatta beslut i de enstaka fallen som herr Wedén anser att regeringen borde ha.

Herr talman! Jag vill till statsrådet Lundkvist säga att jag självfallet är medveten om att riksdagen kan behöva ändra ett tidigare beslut och införa nya riktlinjer. Det är jag inte alls främmande för. Men, herr statsråd, det är en väldig skillnad i detta fall, ty härvidlag har riksdagen uttryckligen lovat att frivilligheten icke skall överges, även om reformen tar längre tid än beräknat. Det är det som är grunden för den kritik jag anfört. Vad beträffar glesbygden och talet om att man skall lösa dess problem är jag inte främmande för att man måste ha planering, organ och resurser för att klara denna uppgift. Jag pekar på de krav vi har rest under åratal på en effektivare skatteutjämning, som nu har kommit en god bit på väg. Men om vi skall diskutera detta problem, låt oss då också komma bort från det schablonmässiga resonemanget att glesbygdens människor automatiskt kommer att få bättre jämlikhet och bättre standard bara de hamnar i en större kommun. Vi kommer att få jättekommuner, där många människor i glesbygden har flera mil till det administrativa centret. Det finns ingen automatik som säger att dessa människor a priori får den jämställdhet vi talar om.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist fortsätter att karikera min ståndpunkt, och jag misströstar att kunna få honom att sluta med det. Jag vill bara tala om för honom att det är klart att jag kommer att rösta för reservationen. Jag gör det på mycket goda grunder och med utgångspunkt från att den inte strider ett dugg mot vad jag här tidigare har sagt. Men herr Lundkvist var inne på den fråga som jag har försökt diskutera hela tiden och som för mig hela tiden varit det centrala i denna diskussion: Hur skall vi få en effektiv samhällsplanering? Vilka är i nuvarande läge de bästa redskapen och de bästa metoderna för att åstadkomma en sådan? För statsrådet Lundkvist och det socialdemokratiska partiet finns allenast en utväg, och det är att sätta tumskruvarna på den kommunreform som vi tidigare varit överens om skulle genomföras frivilligt. Herr Lundkvist vill inte ett ögonblick i diskussionen ta upp den stora frågan, hur vi i denna församling och i den offentliga debatten skall kunna diskutera olika alternativ för en översiktlig riksplanering. Hur skall vi kunna nå fram till vägar som leder till en decentralisering av planeringsmakten från det centrala statliga planet till det regionala och där få till stånd demokratiska instanser med större kompetens än de nuvarande regionala instanserna har? Det problemet skjuter statsrådet Lundkvist ifrån sig; det har vi så god tid på oss att diskutera och det behöver vi inte ta så allvarligt på nu, säger han. För mig, herr talman, är det problemet väl så viktigt som det ärende vi i dag diskuterar — ja, det är viktigare, och det är anledningen till att jag tycker att det skulle bli bättre balans i denna debatt om statsrådet Lundkvist kunde komma ifrån sin fixering vid ett tvångsförfarande och i stället vidga sina vyer till det plan, som jag hela tiden försökt föra upp diskussionen till. I så fall tror jag att utsikterna att nå en bättre samstämmighet i uppfattningarna skulle bli större än vad som är möjligt med denna avskärmning från debatten av de verkligt viktiga sektorerna som statsrådet Lundkvist här vill göra.

Herr talman! Jag har inte alls nedvärderat uppdragen i föreningarna eller föreningslivet. Föreningslivet är utomordentligt väsentligt i ett samhälle. Men kommunalmännens insatser är också mycket väsentliga just för innehållet i detta föreningsliv. Se, statsrådet Lundkvist, exempelvis på Salems kommun söder om Stockholm, som skall tvingas in i Södertäljeblocket. Kommunen pekar särskilt på minskningen av antalet förtroendemän och anger att man av detta skäl är utomordentligt tveksam till sammanläggningen. Av Salems invånare sitter i dag ett relativt stort antal i fullmäktige, nämnder och styrelser. Vi skall också komma ihåg att Salem genom tillkomsten av Salemstaden håller på att få ett helt nytt samhälle som människorna vill vara med och forma. I de nya sammanläggningsdelegerade på 60 ledamöter kommer Salem att få fyra representanter. Statsrådet Lundkvist framhåller då att de som i övrigt är intresserade av att göra en insats kan aktivt arbeta i föreningslivet, de kan engagera sig i en idrottsförening, en nykterhetsförening, en politisk förening etc. Jag tror dock att det är mycket stor skillnad mellan detta och att tillhöra en kommunal nämnd, styrelse eller fullmäktigeförsamling och där delta i beslutsprocessen. Men därför har jag inte på något sätt nedvärderat föreningslivet. Man kanske också kan uttrycka saken så att genom demokratin styrs kommunerna. Det som sker i föreningslivet tillhör mera det allmänna innehållet i demokratin.

Herr talman! Just sådana förhållanden som herr Wennerfors nu åberopade — att det kan ha skett förändringar i kommunerna — är saker och ting som får diskuteras när länsstyrelserna gör den inventering som, om detta förslag går igenom, skall verkställas. Kommunerna har då möjligheter att i den mån förändringar har uppstått diskutera bl.a. blockindelningen. Om jag skall hjälpa herr Wennerfors till en förklaring ville han väl ha sagt ungefär så här, att han inte upplever de kommunala uppgifterna lika starkt om han sitter med i en föreningsstyrelse som om han har ett kommunalt förtroendeuppdrag. Det är i och för sig riktigt. Men herr Wennerfors tidigare uppläggning tydde på att han trodde att vi skulle kunna bygga vår demokrati uteslutande på dem som har de kommunala uppdragen. Det går bara inte, utan vi måste arbeta på en betydligt bredare bas. Vi får inte riskera att göra så som jag fick ett intryck av att herr Wennerfors gjorde men som han nu har sagt att han inte avsåg att göra, nämligen nedvärdera de viktiga uppgifter som ligger hos partiorganisationerna och alla dessa andra organisationer som också skall fungera i ett demokratiskt samhälle. Sedan talade herr Wedén om att jag karikerade folkpartiets inställning. Jag har bara redovisat vilka fem ståndpunkter som folkpartiet har intagit 1 motionen och i reservationen. Herr Wedén kan själv läsa innantill så kommer han till samma slutsats. Herr Wedén har inte, såvitt jag förstår honom rätt, lyckats med uppgiften att bringa reda i de olika tankegångarna, utan förvirringen inom folkpartiet är uppenbarligen lika stor som tidigare. Han försöker nu smita från denna fråga om kommunindelningsreformen genom att få mig att diskutera andra ting här i dag. Varför vill inte statsrådet, frågar han, diskutera samhällsplaneringen i stort och varför skall vi enbart ägna oss åt kommunreformen? Jo, helt enkelt av det skälet att det just är kommunindelningsreformen som den aktuella propositionen avser. Det här är ingen allmän remissdebatt där vi skall diskutera allt som kan tänkas höra hemma inom samhällsplaneringen. Då skulle vi kunna vidga diskussionen oändligt mycket mer. | Om vi vill åstadkomma något i vårt samhällsbyggande får vi nog försöka nå resultat på område efter område. Jag konstaterar emellertid att herr Wedén inte ens vill vara med om att medverka till att vi så snabbt som möjligt skall få de mest primära instrument vi behöver för den typ av samhällsplanering som han säger att han själv och folkpartiet eftersträvar.

Då är alla edra stora utfästelser i detta sammanhang inte något annat än löst utkastade påståenden som ni inte är beredda att omsätta i praktisk handling.

Herr talman! Det är ju inte särskilt ovanligt att oppositionen har anledning att resa motstånd mot regeringens förslag, men såvitt jag förstår befinner vi oss i dag i ett unikt läge när det gäller tvångsåtgärderna mot kommunerna. Sällan har en annan mening än regeringens i så hög grad kunnat stödja sig på argument som regeringspartiet bara för kort tid sedan omfattade. Det är bara att läsa högt ur departementschefens uttalande år 1962, ur utskottsutlåtandet och ur riksdagsprotokollet 1962, och detta har också flera talare ägnat sig åt. Nu säger statsrådet Lundkvist, att 1962 ligger långt tillbaka i tiden och att det har hänt mycket sedan dess. Ja, men så sent som hösten 1967 tyckte riksdagen faktiskt att det inte fanns anledning att skynda på utvecklingen mot kommunsammanläggningar, och det är bara ett och ett halvt år sedan. Man kan också hänvisa till att regeringen har tillsatt ett flertal utredningar som sysslar just med uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och kommun — d.v.s. utredningarna syftar till att bilda ett underlag för en omprövning, efter dagens förutsättningar, av hur de demokratiska institutionerna bör byggas upp. Länsdemokratiutredningen påpekar helt riktigt i sitt betänkande »Förvaltning och folkstyre», att ett beslut om vidgade uppgifter för landstingen minskar betydelsen av de skäl som ansetts motivera en ny kommunindelning. I vilken riktning utvecklingen går i fråga om landstingens kompetens är det inget tvivel om. Nästa vecka skall vi här behandla proposition nr 112, som handlar om Stockholms läns landsting, vilket kommer att tilläggas uppgifter som tidigare åvilat primärkommunerna. Det är och förblir en egendomlig ordning att genom ett beslut om tvångsvis genomförd kommunindelning före gripa överväganden som man har anledning förmoda ligger inom en ganska snar framtid. Jag vill emellertid särskilt uppehålla mig vid en sida av saken, som enligt min mening starkt talar mot varje tvångsingripande, i dag mer än någonsin, nämligen den kommunala demokratin. Utvecklingen går väl obönhörligt mot större enheter? Näringslivet strukturrationaliserar ju för att uppnå större effektivitet, och effektivitet måste vi väl eftersträva också i fråga om samhället och dess institutioner? Ja, det är utan tvivel riktigt, men då måste vi också ställa frågan: Vad är effektivitet? Är effektivitet i de demokratiska institutionerna detsamma som effektivitet i industrin? Effektiviteten måste knytas till produktionsresultatet, och i en demokrati måste »produktionen» bl.a. vara medinflytande, engagemang, kontrollmöjligheter. Den svenska demokratins grundval är den kommunala demokratin, och det är därför utomordentligt angeläget att man vid varje effektivitetsresonemang har fullkomligt klart för sig att effektiviteten i det hänseendet inte får eftersättas. Vårdar vi oss om effektiviteten i demokratin i dag? Ja, låt oss se efter! Först och främst måste man väl, om man vill vårda en effektiv demokrati, visa förtroende för den kommunala demokratin — man måste ha respekt för den. När departementschefen som argument för tvångsingripandet anför att det gäller en jämlikhetsreform, vänder han sig med skärpa mot en del kommuner som bl.a. har hävdat att reformen kommer att innebära försämrad service på landsbygden. Han ifrågasätter alltså deras bedömning som har den direkta kontakten med problemen, han vänder sig mot dem som den kommunala demokratin vilar på. Herr Johansson i Trollhättan traskar bara alltför villigt i hans spår. Med ett sådant centralistiskt resone mang, som visst kan tillåtas när det gäller förvaltning men inte när det gäller folkstyre, kan hela den kommunala demokratin slås i spillror. Men den kommunala demokratin är ju avhängig av att kommunen är stor och stark, säger departementschefen. Ja, gärna det, om medborgarna har möjlighet att vara med, och om de kan inverka på besluten. Den logiska följden av detta måste vara, att ju större kommuner vi har, desto större fullmäktigeförsamlingar, desto större nämnder och desto större styrelser måste vi ha, men man har faktiskt hittills gått den andra vägen. Det är betänkligt att antalet förtroendemän har avsevärt minskat genom rationaliseringen till allt större kommuner. Det har talats om en reducering med uppemot 80 procent när kommunindelningsreformen av år 1962 har genomförts. Att detta innebär en försämrad kommunal demokrati står utom all diskussion. När man påtalar den katastrofala minskningen av förtroendeuppdragen, som först drabbar kvinnorna och ungdomen, svarar statsrådet Lundkvist att demokratin inte enbart hänger på antalet förtroendemän. Nej, vem har sagt det? Men förtroendemännen är representanter för medborgarna — det är det väsentliga. I begreppet förtroendeman ligger inte bara att medborgarna skall välja en representant för sig, utan också att de skall kunna hålla kontakt med vederbörande, kunna framföra sina synpunkter, ställa förslag och få information. Först därigenom uppnår man en harmonisk utveckling, en ökad debatt och ett levande engagemang i samhällsfrågorna. Förutsättningarna för en utveckling av demokratin i riktning mot att de alltmer välutbildade medborgarna ges tillfälle till ökad direktkontakt förbyts i en utveckling mot avveckling av den demokrati som ännu på en del håll finns kvar. Det innebär att demokratins effektivitet minskar. Jag måste vända mig mot herr Johansson i Trollhättan som drog in föreningslivet i debatten. Vårt demokratiska styrelseskick bygger ju på de många människornas samverkan i beslutsprocesser genom demokratiskt valda församlingar i lagligt fastställda former. Nu pekar herr Johansson i Trollhättan plötsligt på föreningslivet som ett slags kompensation för ett minskat antal förtroendeuppdrag. Där kan man, menar han och tydligen också statsrådet Lundkvist, genom att vara aktiv påverka samhällets utformning. Ja, det var en ny och frisk syn på saken. Herr Johansson vill tydligen institutionalisera föreningarna som ingående i den demokratiska beslutsprocessen. Då får vi väl lov att införa politiska val till fotbollsklubbar och syföreningar. Så lätt kan man faktiskt inte skjuta dessa problem åt sidan. Det är minsann ingen nedvärdering av föreningarna, om man konstaterar att just i diskussionen om det demokratiska styrelseskicket hör föreningslivet inte hemma. Inte minst allvarligt är det att ett minskat antal förtroendevalda får allt större och mer invecklade uppgifter. Den stora gruppen medborgare ställs mot alltmer fackbetonade politiker, vilket försvårar kontakten. Det leder också, såvitt jag kan se, till en kommunal meritokrati, d.v.s. att endast människor med ingående kunskaper om de invecklade problemen och med avsevärd tid till förfogande kan bli förtroendemän, medan en reell demokrati förutsätter att vilken som helst intresserad medborgare skall kunna väljas som representant. Också härigenom sätts demokratins effektivitet i fara. Detta är inte någon ny fråga. Den kommunala demokratin har diskuterats intensivt och ofta. Det utreds och forskas kring den kommunala demokratin. Nu senast har departementschefen i propositionen sagt sig ha för avsikt att sammankalla en grupp för Ööverläggningar om vilka åtgärder som bör vid tas i syfte att stärka den kommunala demokratin. Inom parentes sagt förefaller detta mer att bli en diskussionsgrupp än den grupp för kartläggning och utarbetande av riktlinjer för en samlad översyn som riksdagen i samband med beslutet om författningsreformen förra året begärde. Är då inte syftet — en effektivare kommunal demokrati tillgodosett genom att man håller på att utreda och diskutera? Nej, hur glädjande det än är att alla är uppmärksamma på problemen och diskuterar dem, är det ändå resultat, praktiska åtgärder som måste till. Under de sju år som gått efter det senaste beslutet om en kommunindelningsreform har det inte framlagts någonting i den vägen. Inte en enda åtgärd har vidtagits för att stärka medborgarnas medinflytande och insyn. Allt fler medborgare reagerar i dag mot expertvälde och byråkratisering. Allt fler kräver medinflytande och insyn. Det är allvarliga tecken på att demokratins effektivitet sviktar. Att i det läget och i ett läge, där man redan börjar ifrågasätta om utvecklingen mot allt större kommuner bör få fortsätta, forcera fram sammanläggningar utan att någon åtgärd samtidigt vidtas för att tillgodose medborgarnas krav borde inte få komma i fråga. Den utvecklingen får inte tvingas fram mot många kommuners vilja. Låt oss slippa försök att kvalitetsgradera kommuner i stora och små, i sådana med stort befolkningstal och sådana med litet. Låt vara att man ännu inte kan presentera idealmodellen för de demokratiska institutionernas uppbyggnad. Låt vara att man ännu inte vet, om vi kanske ändå måste gå vägen mot allt större kommuner. Så länge vi har kvar frivilligheten, har vi ändå möjliggjort ett visst medborgarinflytande på utvecklingen och därigenom en viss flexibilitet. I dagens snabbt föränderliga samhälle kan vi enligt min mening inte avstå från den flexibiliteten. Jag yrkar, herr talman, bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Herr talman! Kommunindelningsreformens genomförande kommer ju att leda till väsentliga ändringar i kommunernas storlek och struktur. Redan de ändringar som genomförts eller som blivit beslutade och står inför sitt genomförande kommer att minska antalet kommuner rätt kraftigt. Vid ett fullständigt genomförande av kommunindelningsreformen skulle antalet kommuner, såsom framgår av propositionen nr 103, utgöra endast 282 stycken. Det är ju kommunblocken som ligger till grund för indelningsändringarna, och beträffande över hälften av dessa har endera beslut fattats om sammangående eller utredningar igångsatts om sammanläggning av kommunerna. Jag tror att man kan förvänta att också där det nu pågår utredningar kommer dessa att leda till sammanläggningar av kommunerna och att därmed även ytterligare ett steg tas mot reformens förverkligande. Som tidigare anförts här under debatten fastslogs i 1962 års riksdagsbeslut de riktlinjer som skulle ligga till grund för denna indelningsreform. Genomförandet av den indelningsreform, som förväntades växa fram efter beslutet, skulle för kommunernas del vara av helt frivillig karaktär, och alltså skulle inget tvång tillgripas för reformens förverkligande. Det faktum att över hälften av kommunblocken redan beslutat om en sammanläggning eller igångsatt utredningar tyder enligt min uppfattning på ett positivt intresse från vederbörande kommuners sida att försöka förverkliga kommunreformen. Denna frivillighet i förfaringssättet har inneburit att utredningsarbetet kunnat bedrivas utan tryck av en tvingande lagstiftning, och jag tror att det inneburit att man utan tidspress grundligare kunnat tränga in i de problem som kan förväntas uppstå vid en sammanläggning. Det är tämligen självklart att både förtroendevalda och kommuninvånarna i övrigt har ett starkt intresse av att få veta vad en kommunreform innebär och vilka konsekvenser den kan få, t.ex. för de mindre kommuner som kommer att uppgå i en större, och i vilka former det framtida samarbetet inom en storkommun kommer att utveckla sig. Jag tror också att det är viktigt att inom de kommuner som skall gå samman åstadkomma en samsyn och en anpassning då det gäller de nya förhållanden som inträder i och med tillskapandet av storkommunen. Det är då betydelsefullt att man får tillräckligt med tid för denna anpassning. För den kommande samhällsgemenskapen är det en fördel om det redan från början kan byggas upp ett förtroendefullt samarbete, så att inte motsättningar mellan olika kommundelar uppstår och blir så pass stora att de utgör ett hinder för den kommunala verksamheten och därmed kanske försvårar en önskvärd utveckling. Enligt riksdagsrevisorernas promemoria finns det samarbetsnämnder inom samtliga kommunblock så när som på ett, och jag har den uppfattningen att det på många håll inletts ett mycket fruktbärande kommunalt samarbete inom samarbetsnämnderna och att man på det sättet har kommit varandra närmare i fråga om åsikter. Erfarenheterna säger också att även i de kommuner där man redan har gått samman behövs det en viss tid för anpassning till de nya förhållandena och till en gemensam syn på den nya kommunens behov och möjligheter. Ser man frågan ur denna synpunkt förefaller det mig att en tvångslagstiftning är mindre ägnad att befrämja en utveckling till ökad samsyn och samarbete. Som jag tidigare anfört, tror jag att en frivillig samverkan i detta fall bättre kommer att befrämja samarbetet och medverka till att kommunerna får större möjlighet att bedöma när den rätta tidpunkten kan vara inne för en sammanläggning inom kommunblocken. 1962 års riksdagsbeslut fastslår frivillighetslinjen i denna reform, och enligt den uppfattning vi har, som står för reservationen till detta utskottets utlåtande, bör riksdagens bestämda uttalande 1962 alltfort gälla utan att det införes någon sådan tvångslagstiftning som föreslås i proposition nr 103. Det sägs också i 1962 års beslut — att även om utvecklingen skulle gå något långsammare än vad som kunde förväntas, skulle det inte vara något skäl för en tvångslagstiftning och därmed ett frånfallande av principen om full frivillighet. Vi reservanter hyser den uppfattningen att inte heller utvecklingen har gått så långsamt, att ens detta skulle kunna motivera en ny lagstiftning för att påskynda reformen. Det överensstämmer också med det remissyttrande som Landstingsförbundet har avgivit i denna fråga. Enligt reservanternas uppfattning talar mot ett tvångsmässigt förfarande vid reformens genomförande också det läge där frågan om den kommunala självstyrelsen befinner sig. Det sägs i reservationen att »ett tungt vägande skäl mot ett tvångsmässigt genomförande av ny primärkommunal indelning är också att flera grundläggande frågor rörande den kommunala självstyrelsen för närvarande väntar på statsmakternas ställningstagande».

Det är angeläget att även dessa frågor kunnat belysas, innan man tar ställning till den fortsatta takten i fråga om kommunsammanslagningarna och i all synnerhet innan man går in för det tvångsmässiga genomförandet av den del av kommunreformen som kan återstå, när de frivilliga sammanläggningarna blivit genomförda efter överenskommelser som då kunnat träffas mellan de berörda kommunerna. Det är sant att den pågående strukturomvandlingen i samhället ställer stora krav på kommunernas möjligheter att handla och att ta initiativ. Den allmänna verksamheten är av så betydande omfattning att kraven på bärkraftigare kommuner gör sig alltmer gällande. Detta kan också vara en förutsättning för genomförandet av vissa kommunala uppgifter som i stor utsträckning påläggs kommunerna av statsmakterna. Det är i och för sig riktigt att vi får till stånd en lämplig kommunal indelning som kan ge primärkommunerna erforderliga resurser. Kommunblocksindelningen anger riktlinjerna för hur den framtida kommunstrukturen skall se ut. Den utgår bl.a. ifrån att de nya kommunerna skall utgöra näringsgeografiska lämpliga enheter och vara ägnade att främja den ekonomiska utvecklingen och ge ett underlag för de kommunala förvaltningsuppgifterna. Det kan vara en riktig synpunkt, men det finns skäl som talar för att kommunblocksindelningen i vissa fall ändå inte är den lämpligaste och att en översyn av indelningen bör kunna göras i de fall då man kommit till den uppfattningen att den omfattning som ett kommunblock har inte är den lämpligaste.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

Herr talman! Det är inte länge sedan vi här i kammaren ganska enhälligt beslöt att förändra riksdagens arbetsformer. Vi beslöt då också att inte längre ha två kamrar utan en. Likaså enades vi om att reducera antalet riksdagsmän från nuvarande 384 till 350. Jag var den gången mycket förvånad över att man från högerhåll föreslog att antalet riksdagsledamöter bara skulle vara 300, ett förslag som man även inom folkpartiet var starkt intresserad av. Antalet fastställdes emellertid till 350. Men efter att ha lyssnat till denna debatt i kväll om demokratins problem förstår jag inte dem som då ville sänka antalet riksdagsmän — ty är inte riksdagens ledamöter förtroendemän? Det kan man verkligen fråga sig efter att ha lyssnat till denna debatt. Det har här sagts att regeringen vill arbeta fram reformen under förfärlig forcering. Om det skall anses vara fallet är beroende av vilket intryck man har av ordens valör. År 1962 fattades ett beslut som nu föreslås i huvudsak genomfört till år 1974. Det skall således åtgå inte mindre än tolv år för att genomföra en reform, om vilken man i början av perioden var tämligen överens. Jag måste säga att jag finner detta sätt att framställa saken vara ganska egendomligt. Nej, herr talman, huvudfrågan i ärendet om kommunindelningen har blivit oppositionens försök att i allra högsta grad framträda som frihetens förkämpar. Man vill gärna framställa regeringen och det socialdemokratiska partiet så att dessa önskar införa tvång och ofrihet. Det kan självfallet vara en väg att föra partipolitik, men det har inte mycket med realistisk politik att skaffa. Visst är frihet bra, men det beror också något på vad man menar när man talar om frihet. Varje människa som önskar leva i ett ordnat samhälle får vara beredd på att samhället vidtar en hel del frihetsbegränsande åtgärder.

De har också gett ganska klart uttryck för att de förstår detta. Jag är därför övertygad om att skillnaden i bedömningen mellan oss egentligen är mycket liten, ja, jag skulle vilja göra gällande att den inte existerar. För två år sedan fattade riksdagen beslut om något som jag anser vara mycket mer betänkligt ur frihetsbegränsande synpunkt, nämligen en omläggning av hela landets trafikapparat från vänster till höger. Detta beslut fattades trots att man hade bakom sig en folkomröstning, som klart dokumenterade att människorna inte önskade att denna ändring skulle komma till stånd. Likaväl har denna stora och mycket betydelsefulla trafikomläggning accepterats på ett sätt och i en omfattning som inte ens den mest optimistiske vågade drömma om. Tänk om herr Wennerfors hade föreslagit att den övergången skulle vara frivillig, så att de som ville köra till vänster kunde göra det och de som ville köra till höger kunde göra det! Efter vad jag hört i dag förvånar det mig att inte det förslaget lades fram. Givetvis är någonting sådant inte genomförbart, men nog innebar högertrafikomläggningen ett ingripande av jätteformat i den personliga friheten, som går långt utanför det förslag som i dag lanserats. När det nu från regeringens sida föreslås vissa tidsgränser för genomförandet av en reform som man i stort var överens om tidigare ligger till grund för detta endast viljan att reformen skall förverkligas på ett sådant sätt att felinvesteringar skall undvikas. Dessutom vill man söka göra skillnaderna i livsbetingelserna för medborgarna inom olika kommuner så små som möjligt. Varje kommun skall ha ett sådant befolkningstal att den kan bära de kostnader som följer med de serviceanordningar varje samhällsmedlem anses ha rätt till, oavsett var vederbörande är bosatt — i en stad eller på rena landsbygden. Nog vet vi att betingelserna alltid blir skiftande, men regeringspartiet vill medverka till att göra olikheterna så små som möjligt. Vi har framför oss en uppgift som verkligen kräver krafttag och som ligger oss alla nära, nämligen lokaliseringspolitiken. Även om herr Wedén inte tror det, så är jag övertygad om att kommunernas storlek och sammansättning kommer att vara en mycket betydelsefull detalj när det gäller att få till stånd en lokalisering som är både lönsam och hållbar. Hela utbildningsprogrammet — också en mycket viktig detalj i vårt samhälle — är i hög grad beroende av livsoch bärkraftiga kommuner. Vi kan inte förneka att det på detta vitala område har funnits mycket betydande olikheter i fråga om utbildningsmöjligheterna. Den jämlikhet som här eftersträvas är vi alla överens om. Ja, säger man från oppositionen, detta råder det inga delade meningar om. Vi vill endast att sammanslagningen även i fortsättningen skall ske genom frivilliga överenskommelser kommunerna emellan. Naturligtvis är den vägen att föredra, och den kommer säkerligen att beträdas i mycket stor utsträckning. Men varje dag som går utan att man får klarhet i när och hur en sammanslagning skall ske förorsakar åtskilliga kommuner onödiga utgifter, som annars skulle kunna undvikas. Ingen kan i dag befria sig från känslan att det mellan en del kommuner råder konkurrensförhållanden, som kan ha sin rot i helt personliga prestigemotsättningar bland förtroendemännen. Man har en känsla av att alla kommuner är med om sammanläggningar under en bestämd förutsättning, nämligen att det blir sammanläggning med någon kommun som är mindre än den egna. Vi fick för övrigt ett slående exempel på detta förhållande under debatten i utskottet. Där nämndes ett område — jag skall inte här ange vilket — som bestod av 14 kommuner, av vilka alla utom en var överens om att sammanläggas till ett block. De 14 kommunerna tillsammans skulle få ett befolkningstal på 54000. Men en kommun, den minsta, som hade 1600 invånare, satte sig på tvären och ville inte vara med om en sammanläggning. Ärade kammarledamöter! Kan man under sådana förhållanden verkligen finna att man ändå skall stå fast vid den heliga frivillighetens princip och säga att även i ett sådant fall ingenting kan ske och att de 52 400 får sitta ned och vänta till dess och de 1600 finner skäl att gå med i ett kommunblock? Jag vet mycket väl att de erfarna kommunalmännen inte accepterar en sådan ordning. Jag är också förvånad över att man finner denna fråga vara särdeles lämpad för partipolitik. Jag tror inte att så är fallet. Jag anser att det är politikernas skyldighet att tillvarata allmänhetens intressen på bästa sätt.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

Herr talman! Samhällets organisation måste utformas så, att den på bästa sätt tjänar människorna under människornas egen medverkan och deras eget ansvar. Det måste vara politikernas riktmärke i arbetet om man vill nå det resultat som vi har rätt att förvänta, nämligen ett bättre samhälle med starka inslag av gemenskap och trygghet. Den fråga vi nu behandlar — kommunorganisationens framtida utformning — är av utomordentligt stor betydelse i detta avseende. Kommunen är den självstyrelseorganisation som ligger den enskilde närmast. Över kommunerna och det kommunala arbetet skall den enskilde få sin service på skilda områden, och också ha rätt att fordra ett stort och så långt det går direkt inflytande på utformningen av de ekonomiska förutsättningarna och av livsmiljön. Den kommunala självstyrelsen är således något av en livsnerv i vår demokrati. Därför är det viktigt att man när förändringar skall ske går fram med varsam hand, så att man bevarar inslaget av levande folkstyrelse. Detta är alltså något av en politisk ideologi. Och jag tycker att herr Henningsson betydligt förenklade de grundläggande betrakelsesätten när han i slutet av sitt anförande så lättsinnigt — jag tillåter mig använda det uttrycket — tolkade de synpunkter enligt vilka vi dragit upp riktlinjerna och underbyggt våra ställ ningstaganden. Jag tror att många av de aktiva kommunalmännen i detta land betackar sig för det betyg herr Henningsson i det avseendet gav dem. När kommunblocksreformen var föremål för riksdagens behandling år 1962 kom också skillnaden i partiernas grundsyn på denna fråga klart till uttryck. Centerpartiet hävdade vid det tillfället bestämt att en ny kommunindelning måste få växa fram genom kommunernas egen vilja och utan tvångsåtgärder, vidtagna av Kungl. Maj:t genom en tvingande lagstiftning. Vi motsatte oss lika litet vid det tillfället som i dag en förändring av den kommunala indelningen. Självfallet är det normalt att en förändring sker, och det har vi således — som understrukits tidigare i dagens debatt — aldrig gått emot. Det är tvånget som vi har reagerat mot. År 1962 fick vi i viss mån gehör för denna vår inställning. Den prövning av om takten hade varit tillräckligt snabb, som i den då framlagda propositionen föreslogs skola ske 1967, skrev ju utskottet bort. Vad utskottet föreslog blev senare också riksdagens beslut.

Jag vill klart deklarera att jag i detta avseende respekterar regeringens ståndpunkt.

I mitt eget kommunblock hände det att av blockets fem kommuner en majoritet av fyra beslöt om en kommunsammanläggning år 1967, medan den femte kommunen då fortfarande ville bestå som egen kommun. Denna kommun skulle emellertid ha blivit insprängd i den nya storkommunen, och dess kommunalfullmäktige omprövade sitt beslut. De blev nämligen på det klara med att stora organisatoriska svårigheter annars skulle ha uppstått. Naturligtvis var de dessutom medvetna om att också indirekta åtgärder skulle ha kunnat komma till, vilka hade kunnat göra kommunens situation ganska bekymmersam. Det finns kanske, som herr Henningsson och andra har sagt, censkilda kommuner som har bromsat sammanläggningen. Jag vill dock understryka att även i nuvarande lagstiftning har vi ett indirekt tvång som gör att kommuner, som skulle få ett dåligt geografiskt läge om de ställde sig utanför storkommunen eller som fått räkna med en restriktiv behandling, kan känna sig tvingade att gå med i den nya storkommunen. I princip har kommunerna emellertid själva haft att avgöra samgåendefrågorna. Jag vill i detta sammanhang något kommentera den PM som låg till grund för propositionen 103. Den upprättades i kommunikationsdepartementet, och man skulle kunna kalla den för en röd idé i ett blått omslag. Vad den innehöll har tidigare refererats här, och jag skall inte upprepa det. Jag vill bara säga att jag finner det otillfredsställande att promemorian endast upptog två alternativ, båda tvångsalternativ. Det borde klarare ha framgått att remissinstanserna även kunnat uttala sig för en frivilliglinje.

Med sitt förslag i propositionen 103 trampar regeringen in med träskorna i dessa mycket viktiga frågor. Man skulle också kunna säga att dessa skor är försedda med järn. Det har från majoriteten i KU redovisats att det finns mjuka delar under skorna, men om man tycker att de s.k. öppningar som finns i detta förslag är tillräckliga, då har man inte stora krav på frihet. Jag har tidigare sagt att vi från vårt håll är på det klara med att förändringar i kommunindelningen kommer att ske successivt. Det är således beträffande inriktningen, formerna och tidsfaktorn som vi har en annan uppfattning än majoriteten. Jag vill också gärna framhålla att det bör finnas ett ordentligt rådrum när sammanläggningar skall komma till stånd. Jag tror att erfarenheter från många kommunblock kan bekräfta riktigheten av denna uppfattning. Förberedelserna för kommunsammanslagningen kräver i många fall lång tid. Så elementära saker som vägar och kommunikationer måste vara väl ordnade. Där brister det åtskilligt i redan nu sammanslagna kommuner. Jag kan även i det fallet beskriva situationen i min egen storkommun. Vi har utomordentligt dåliga vägar in till centralorten från vissa delar av den nya storkommunen. Länsmyndigheterna var mycket intresserade att få en kommunsammanläggning till stånd redan den 1 januari 1967, men därefter har man åstadkommit mycket litet för att ordna just sådana elementära saker som bättre kommunikationer, något som ändå betyder mycket för gemenskapen i en ny kommun. Det erfordras också att servicefunktionerna måste vara väl genomtänkta och utbyggda. Här behövs ett ordentligt stöd från statsmakterna för att underlätta förutsättningarna för kommunsammanslagningar och möjliggöra anordnande av rimliga kommunikationer, vilket är ett elementärt behov. Jag tror detta är viktigare än att föreslå tvångsåtgärder. Det är också ofta kostnadskrävande att genomföra kommunsammanläggningar. Det är därför nödvändigt att man får en omedelbar effektuering av den beställning riksdagen har gjort om en översyn av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Jag tror också det är utomordentligt viktigt att vi får en effektivare skatteutjämning. Det är livsviktigt för den kommunala verksamheten. Vi bygger vårt samhälle för framtiden. I dag ger många grupper — ungdomar i synnerhet — uttryck för krav på ett ökat direkt inflytande på utformningen av samhället. Den kommunala verksamheten är ett av de många instrumenten härför. Det rimmar enligt min mening således illa med tidens anda att på det här området göra avståndet mellan den enskilde och samhället större, vilket vi riskerar genom de föreslagna tvångsåtgärderna i kommunindelningsfrågan. För min del vill jag därutöver gärna understryka det utomordentligt viktiga i att de politiska partierna i första hand men också alla andra organisationer självklart gör alla erforderliga insatser för att bli effektiva instrument med möjligheter för de enskilda medborgarna att så långt möjligt ge sin egen mening till känna. Det är viktigt att dessa organisationer bidrar till att göra dialogen mellan samhället och den enskilde så givande som möjligt.

Herr talman. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Boo sade någonting som förvånade mig. Han menar att regeringen har och bör ha rätt att besluta och förordna om en kommunsammanläggning under särskilda förhållanden. Han refererade också några fall där detta skulle gälla. Men hur har herr Boo, om detta är riktigt, kunnat vara med om att utforma och skriva under reservationen? Det begriper jag inte! Det räcker väl att folkpartiet har blandat bort sig i detta sammanhang — inte behöver även centern göra det!
Herr talman! Herr Henningsson måste ha missuppfattat mig totalt. Vad jag försökte beskriva var att det redan i nuvarande lagstiftning finns tvångselement. Beskrivningen avsåg mitt eget kommunblock. Det innebar inte på något sätt en tillstyrkan av dessa tvångsåtgärder, utan det var en beskrivning som visade att vi tyvärr redan i den nuvarande lagstiftningen har ett ganska stort inslag av indirekt tvång. Det är stor skillnad, herr Henningsson.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten under hösten 1968 tog jag upp frågan om kommunindelningsreformen och uttryckte min tillfredsställelse över att kommunikationsministern aktualiserat ett genomförande av reformen. I detta sammanhang framhöll jag också att många kommunalt verksamma väntat på initiativ från statsmakternas sida, eftersom indelningsfrågan gått i baklås i många kommunblock. Att så var fallet har besannats. Av remissyttrandena framgår att majoriteten av kommunerna anser att åtgärder i form av lagstiftning behövs för reformens fullföljande. Huvudparten av de »tunga» remissorganen har ju också biträtt alternativ 2 i departementspromemorian, och det bör tillmätas särskild vikt att Kommunförbundet, LO, Arbetsgivareföreningen och Industriförbundet liksom så gott som samtliga länsstyrelser biträtt att lagstiftning bör ske. Det som talar starkast för ett genomförande av kommunreformen är trots allt de lokaliseringspolitiska och näringsstrukturella skälen. Jag tror också att det går att bevisa att de kommuner som har eller har haft de största arbetsmarknadspolitiska störningarna också har varit mer benägna än andra kommuner att uttala ett tveklöst ja till lagstiftning med en fixerad sluttidpunkt för reformens genomförande. Inte ens centraldirigeringen från ett visst parti när det gällt remissvaren har kunnat påverka partivännerna i ansvarsställning i exempelvis planeringsråden i arbetsmarknadsstörda regioner. De har i stället betygat att de anser det riktigt och ofrånkomligt att åtgärder vidtas från statsmakternas sida om kommunindelningsreformen skall komma att genomföras inom rimlig tid. Så har t.ex. varit fallet i Älvsborgs län där centerpartiets främsta företrädare har anslutit sig till alternativ 2. Det är påfallande många kommuner med borgerlig majoritet som biträtt förslag om lagstiftning. Av de 394 kommuner som har sagt ett klart ja till lagstiftning har 221 borgerlig majoritet. Man skulle kunna fråga herr Boo hur kommunikationerna har varit mellan de borgerliga lokalorganisationerna och partiledningarna i de borgerliga partierna. Detta gäller i synnerhet en rad större kommuner som fick borgerlig majoritet efter 1966 års kommunalval. Jag förutsätter att man i dessa kommuner har ansett det nödvändigt för blockens . framtida utveckling att få i gång en samplanering för större och bärkraftigare enheter. Blocksamarbetet är tungrott och medför onödiga arbetsomgångar med stor tidsåtgång som följd både för tjänstemän och för de förtroendevalda, d.v.s. i de block där det över huvud taget förekommer ett samarbete och där utvecklingsplaner håller på att åstadkommas. Saknas viljan till samarbete, ja, då görs det felplaneringar "och felinvesteringar. Utvecklingen i stora, näringsgeografiskt sammanhållna regioner har blivit lidande av bristen på samplanering. Det är dock nödvändigt att man handskas effektivt med marktillgångar för industri och övrig bebyggelse. Att resurserna tas till vara för befrämjande av aktiv miljöpolitik, ökad fritidsbebyggelse och andra fritidsändamål, kulturella aktiviteter och vidgad social service är av betydelse. Det finns många framsynta kommunalpolitiker, tydligen även på borgerligt håll, som har insett kommunreformens betydelse och vill se indelningen i nya kommuner förverkligad inom rimlig tid. Herr Wedén nämnde att takten i sammanläggningen inte är så viktig, men hans partivänner i landets större kommuner har ansett något annat. Dessa borgerliga kommunalmän har förmodligen sagt sitt tveklösa ja till lagstiftning, därför att de själva står mitt i den praktiska verksamheten och vet hur ovisst och planlöst det kommunala arbetet kan te sig när man inte säkert vet för hur många man skall planera och hur man skall fördela nyttigheterna. Det är dock fråga om långsiktiga ekonomiska beräkningar, om investeringarnas prioritering för flera år framåt.

Det som hindrar sammanläggning i sådana block kan vara att en eller ett par mycket små kommuner motsätter sig sammanläggningen. När nu frivilligheten diskuteras så intensivt kan man fråga sig — och det har ju även andra gjort här i dag — vilken frihet som existerar för den majoritet av kommuner i dessa block som vill ha indelningsfrågan avgjord. Herr Wennerfors sade att regeringens recept är att tvinga den lilla kommunen. Men, herr Wennerfors, det är också fle ra tusen borgerliga kommunalmän som har anvisat samma recept i sina remisssvar. Nu har frågan kommit till riksdagen, och nu går borgerligheten på avslagslinjen. Det är inte längre en fråga om vad de praktiskt erfarna borgerliga kommunalmännen vill, utan nu måste frågan politiseras. Centern har gått ut som förtrupp med centraldirigerade remissvar. De övriga borgerliga partierna följer snällt med. Det måste kännas genant för folkpartistiska och moderata kommunalråd liksom för andra framstående borgerliga kommunalmän, som i remissvaren klart tillstyrkt lagstiftningen. Dessa borgerliga kommunalmän tvingas nu, liksom i många andra sammanhang, att lita till regeringens och regeringspartiets handlingskraft och framsynthet för att en nödvändig kommunindelning skall komma till stånd. Och de tvingas åse hur de borgerliga partierna är inne på att sälja den kommunala självstyrelsen för att komma åt att åtminstone få länsregera, när nu det övriga regerandet synes vara så svårt att uppnå. I brist på andra argument tar de borgerliga upp frågan om den kommunala demokratin och räknar upp slitna argument om färre kommunala poster, om minskat lekmannainflytande m.m. när vi får större kommuner. Det är ett klart misstroendevotum mot de stora och medelstora kommuner som vi redan har runt om i landet och som fungerar mycket bra. Kan det för övrigt ledas i bevis att demokratin fungerar bättre i små kommuner än i stora? Kan man påstå att kommuntypen har någon avgörande betydelse för tillämpandet av demokrati? Det går att räkna upp mycket som talar till de stora kommunernas förmån i detta sammanhang. Det finns ett större urval för rekrytering till förtroendeposterna, man har lättare att få kvalificerade sökande till tjänsterna, medborgarna har större möjligheter till insyn i förvaltningen genom att ordentliga handlingar finns tillgängliga. Pressen har ofta bättre bevakning av de större kommunernas angelägenheter. Det förekommer mera av tryckta informationsskrifter, som går ut till hushållen, vissa kommuner håller sig med informationsbyråer för t.ex. nyinflyttade. Möjligheterna till fortbildning av förtroendevalda och av de anställda är i regel bättre tillgodosedda i stora kommuner än i mycket små. — Ja, man skulle kunna räkna upp ännu mera här. Med detta är det emellertid inte sagt att det inte finns små kommuner som klarar kontakt och information på ett tillfredsställande sätt. Det finns dock kommuner, där inte ens kommunalnämnderna har fastställda sammanträdesdagar, som inte tillställer ledamöterna handlingar till sammanträdena och där en eller ett fåtal förtroendevalda i toppen har allt att bestyra. Det må talas hur mycket som helst om kommunal demokrati, men ytterst är det en fråga om hur de förtroendevalda arbetar, hur intresserade medborgarna är av de kommunala frågorna, hur partiorganisationerna lyckas med att hålla i gång en levande kommunal debatt.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

Herr talman!

Han har säkert inte någon känsla av att riksdagen är i färd med att begå ett löftesbrott. Han har lyckats övertyga sig själv, och sannolikt också den socialdemokratiska riksdagsgruppen, om att något sådant löftesbrott icke begås. Men jag tror att herr Lundkvist får räkna med att någon mer har han icke lyckats övertyga. Jag är också säker på att övertygelsen är ärlig, men den sträcker sig nog inte långt utanför den gruppen. 1962, kan icke ha sagt — och ingen har sagt mig det; jag var icke med då — att man med frivillighet menade bara detta lilla, att med ett eller annat års förskjutning skulle reformen genomföras; längre skulle frivilligheten inte sträcka sig. Alldeles säkert är att människorna ute i kommunerna har uppfattat detta som ett löfte att själva få bestämma i vilken takt man ville gå samman, och man har icke tänkt i storheter om ett eller annat år, utan snarare i årtionden. Kom ihåg, att här rör vi oss på ett område, där utvecklingen hittills har spänt över århundraden. På mig gör det ett närmast skrattretande intryck, om man försöker göra gällande att det skulle ha inträffat någonting så revolutionerande i vårt kommunala liv och i förutsättningarna för den kommunala verksamheten på sju år, att vad som var möjligt och önskvärt 1962 är omöjligt och icke önskvärt i dag. Ja, man kan t.o.m., såsom fru Mogård påpekade, erinra om att det var riksdagens mening att frivilligheten var lika önskvärd för ett och ett halvt år sedan som för sju år sedan. Vad har hänt på ett och ett halvt år? Jag tror för övrigt inte att det är längre än så sedan statsrådet Lundkvist personligen upplyste riksdagen om att det icke fanns skäl att frångå frivilligheten. Sedan tycker jag det är en närmast generande enkel argumentation som från regeringspartiets sida anförs för denna ändå mycket stora reform, detta mycket viktiga beslut. Har inte statsrådet Lundkvist och flera till tänkt på, att den argumentation man anför nästan genomgående kan vändas helt om och ändå ha exakt samma giltighet? Det är riktigt att den kommunala demokratin har föga mening om den kommunala självstyrelsen bryter samman, om det inte finns några meningsfulla beslut att fatta i demokratiska former. Men det är exakt lika riktigt att den kommunala självstyrelsen förlorar sin mening om närdemokratin — i vilken form den än har utövats — förlorar sin innebörd, om avståndet mellan styrande och styrda i praktiken blir lika stort eller nästan lika stort som när det gäller styrande och styrda på riksplanet. Det kommer inte att bli lika stort i mil räknat, men det är ofta så med avstånd att när man väl har kommit en viss bit på väg betyder det mindre hur lång sträckan är. Det lär vara längre till Mars än till Venus, men det lär inte vara något större problem att flyga till den ena planeten än till den andra därför att det i båda fallen är fråga om så långa avstånd att man måste tillämpa samma metoder. Det är ett liknande förhållande här. Om avståndet mellan människorna i kommunen och de styrande i kommunen når över en viss gräns så är det i praktiken detsamma som om de styrande satt i Stockholm. Jag tror att vi har all anledning att tänka på detta. Statsrådet Lundkvist för ett egenartat resonemang rörande levnadsstandard. Vi eftersträvar större jämlikhet och rättvisa, säger statsrådet, och det tror jag att han gör. Men vi skall komma ihåg att de kommuner — och det är riktigt, herr Henningsson, att det framför allt är de små kommunerna, de som så att säga skulle uppslukas av de större — som motsätter sig denna reforms genomförande nu och med tvång, gör detta i klart medvetande om att de därmed accepterar en annan standard på servicen. Uppenbarligen värderar inte alla standard bara i sådant som kan mätas och räknas, i antal gatlyktor och vad det nu är man kan vinna på en sammanslagning, utan uppenbarligen räknar många människor rätten att vara med och bestämma som en mycket väsentlig beståndsdel i det vi kallar levnadsstandard. Och det är man beredd att slå vakt om och betala priset för i form av en lägre servicenivå. Skall man då inte ha rätt att i varje fall tills vidare, enligt det löfte som vi anser att riksdagen har givit, träffa det valet själv? Så vill jag helt kort, herr talman, säga några ord om herr Johanssons märkliga föreningsdemokrati. Om nu herr Johansson är närvarande i kammaren, vill jag nämna för honom att jag vet ett exempel på att detta verkligen har fungerat. Det lär ha hänt för något tiotal år sedan i en församling i ett västsvenskt stift att den kyrkliga syföreningen plötsligt förvandlades till kyrkofullmäktige. Sådant kan ju ske med det valdeltagande som vi brukar ha i våra kyrkofullmäktigeval. De kvinnliga föreningsmedlemmarnas män och möjligen kvinnorna själva valde in medlemmarna och gjorde dem till kyrkofullmäktige — föreningen blev plötsligt en kommunal instans. Den lär för övrigt ha skött sig förträffligt — jag har inte hört någonting annat. Men det kan inte vara den möjligheten som herr Johansson tänker på. Det kan inte heller vara fråga om de bollsparkeriföreningar och syföreningar i Övrigt som fru Mogård nämnde, utan det måste väsentligen röra sig om de politiska organisationerna, där en verklig demokrati på områden som åtminstone delvis sammanfaller med de kommunala befogenheterna kan utövas. Men herr Johansson och även statsrådet Lundkvist har säkerligen rest i landet och känner landet och organisationerna och är väl medvetna om att man, om man tar bort det incitament som ligger i det personliga engagemanget i den kommunala verksamheten, har dömt en lång rad av sådana föreningar till döden, ty det är på engagemanget de lever. Det är detta som är hela kärnan i verksamheten; folk samlas till strävsamma arbetskvällar och diskussionsaftnar kring de kommunala frågorna, och de människor som deltar i sammanträdena har i sin krets flera andra som är personligen med. Det är därför som det blir mening i det hela. Om vi inte längre har kommunalfullmäktige, kommunalnämndsledamöter och andra med i våra föreningar dör dessa föreningar — dess värre är det så. Det skedde en stor sammanläggning i göteborgstrakten för några år sedan, när hela Hisingen så när som på en liten bit, nämligen Rödbo vid Kungälv, drogs in i Göteborg. Det fanns flera hundra människor på Hisingen som var aktivt verksamma i kommunalt arbete före denna dag. En medborgare i en av de gamla hisingskommunerna sade häromdagen: »Nu kan du räkna de aktivt kommunalt engagerade i de gamla hisingskommunerna på ena handens tumme — det finns en.» Jag är inte riktigt säker på att siffran håller — jag har hört talas om en suppleant också — men jag vågar svära på att vi kan räkna de aktiva på ena handens fingrar. De var flera hundra för några år sedan. Hur tror ni att politiska föreningar i den bygden skall kunna finna någon meningsfull sysselsättning på det sätt de hade förut? Nej, herr Johansson i Trollhättan, det är inte bara en förflugen tanke, att föreningsdemokrati skulle kunna ersätta kommunal demokrati. Beslutet att tvångsgenomföra denna kommunreform innebär dessutom att även föreningsdemokratin till stor del kommer att försvinna, därför att föreningarna försvinner.

Herr talman! Det behöver självklart inte vara sämre kommunal demokrati i Stockholm än i Ytterby, men den är definitivt annorlunda. Ibland har man en känsla av att stockholmarna kanske tycker att det fattas någonting, eftersom det görs rörande, nästan patetiska, försök att i storstaden åstadkomma någon sorts motsvarighet till vad Hilding Johansson kallar gräsrotsdemokrati — med byalag, stadsdelsråd och allt möjligt, som dock hittills inte fått någon verklig kraft därför att det väsentliga saknas, nämligen beslutsrätten. Så nog finns det en och annan som upplever den mer direkta demokratin i de mindre kommunerna som överlägsen, även bland de människor som njuter av den överlägsna kommunala servicen i de stora kommunerna. Jag tror att det förhåller sig så. Vi räknar alla med att det kommer att ske stora förändringar, men det är ändå en avgörande skillnad, om man på det hittillsvarande sättet får vara med och väga fördelar och nackdelar mot varandra. Här uttrycker sig herr Johansson i Trollhättan — och det har tidigare statsrådet Lundkvist gjort — i termer av typen: »Vi skall nog klara den kommunala demokratin och allt detta.» För mig är det ett minimikrav att detta skulle ha varit avklarat i dag. Det är fel tågordning. Vi må besluta om indelningsförändringar. Det kommer vi alltid att tvingas göra. Men här har vi en stor reform som följs av väl digt mycket. Det har förts fram rader av uppslag i debatten om hur man skall kunna fördjupa den kommunala demokratin, men ingenting av detta är utredningsmässigt prövat och ingenting är förelagt riksdagen för beslut. Vi kan t.ex. tänka oss decentraliserade kommunala nämnder, kommunala folkomröstningar — i varje fall kan jag göra det — och mycket annat, men vi skulle haft de besluten först. Ingen kommer att kunna övertyga mig om att behovet av denna tvångslagstiftning är så Ööverhängande i dag eller i år att det icke fanns möjlighet att ta tid till dessa saker. Till sist, herr Johansson, vill jag beröra frågan om föreningarna. Visst är det en fråga om arbetsformer och organisation. Vi kan organisera vårt arbete bättre eller sämre, men vi kan aldrig organisera fram en ersättning för själva innehållet. Och kärninnehållet i det lokala politiska arbetet är den direkta och omedelbara personliga anknytningen till ortens kommunala politik. Det är med den materien vi arbetar, allting annat är bagateller och dekorationer. Detta är innehållet. Om vi tar bort det innehållet — och det gör vi; herr Johansson tror inte själv på att man i någon nämnvärd utsträckning kan få de fåtaliga kommunala förtroendemännen att åka 6, 7 eller 8 mil, som det blir fråga om, i den utsträckning som skulle behövas för att vecka efter vecka hålla i gång detta arbete med personlig kontakt — kommer det inte att finnas en chans till en ersättning för den kommunala demokratin, utan vi dömer även föreningsdemokratin till att tyna bort.

Herr talman! Herr Johansson har fått detta om bakfoten. Han måste vara offer för vad en del moderna psykologer kallar för en professionell deformation. Jag tror att detsamma i någon utsträckning gäller statsrådet Lundkvist. Vem är det som avgör om de kommunala uppgifterna i Ytterby är meningsfulla? Är det herrar Lundkvist och Johansson, eller är det folket som bor i Ytterby? Det är ju en praktiskt taget enig befolkning i Ytterby inklusive socialdemokraterna — inte ett litet antal kommunalmän — som bestämt tar avstånd från den lagstiftning vi skall fastställa om en liten stund. I de allra flesta fall gäller det även socialdemokraterna i dessa små kommuner — i alla händelser dem jag har träffat. Det är de som känner om den kommunala verksamhet de bedriver är meningsfull. Det är de som vet om de har resurser för att bedriva en meningsfull verksamhet. Om de nu tycker att de har det, varför får de inte fortsätta att tycka det? Skall vi vara så otroligt mycket duktigare, så mycket mera framstående experter att man här i riksdagen och i kanslihuset skall avgöra vad som är meningsfullt, vad som är nödvändiga resurser för att den kommunala demokratin skall fungera?

Herr talman! Jag kan inte siffran, men jag får erinra statsrådet Lundkvist om att ett antal kommuner med socialdemokratisk majoritet gick den motsatta vägen. De kanske inte är fullt lika många. Men det intressanta är att på den motsatta sidan, oavsett den politiska fördelningen i kommunerna, finns de små kommunerna som upplever denna reform så, att de blir uppslukade. Man känner det så. Det är inte ett samgående på lika villkor om en stad med 50 000 invånare drar till sig en kommun med 1600. Den kommunens invånare upplever det helt enkelt så att de blir uppslukade. De försvinner. Det är detta man tar avstånd ifrån. Men nu finns det inte många sådana små kommuner, och därför blir majoriteten av remissyttrandena precis den som statsrådet Lundkvist pekat på. Låt oss ta Göteborg som exempel en gång till. Det har över huvud taget ingen betydelse för befolkningen i Göteborg om man ansluter Hisingen eller inte. Det har innebörd för politikerna, som får ett större område att förvalta och mer att bestämma över — och de kan mycket väl ha sakligt motiverade skäl som talar för att det bl.a. ur planeringssynpunkt är bättre med en anslutning — men för befolkningen, för de vanliga människorna, för de styrda i Göteborg gör det alldeles detsamma om man lägger till en kommun här och en där vid gränsen. Det gör emellertid inte detsamma för de vanliga människorna i den kommun som blir indragen i den stora. Det är där skillnaden ligger. Och där har vi hela förklaringen till att remissyttrandena ser ut som de gör. Människorna i de små kommunerna — det rör sig om en minoritet i landet — som för närvarande inte vill ansluta sig till den större kommunen kan ju, som herr Boo har påpekat, mycket väl ändra mening. En vacker dag bedömer de kanske det som de går miste om genom sin litenhet såsom viktigare än det de går miste om genom anslutning till en stor kommun. All right! När den dagen kommer skall vi göra sammanläggningen. Men jag kan inte se någon anledning att tvinga fram den i dag. Och även dessa människor som råkar bo i små kommuner bör kunna kräva att få vara med och bestämma — särskilt som riksdagen i detta fall har gjort ett exempellöst klart uttalande. Jag tror det är mycket sällsynt i riksdagens historia att man på detta sätt har föregripit sig själv. Det är inte nog med att riksdagen 1962 slog vakt om frivilligheten; man underkände i förskott den enda motivering som statsrådet Lundkvist i dag anför för att gå ifrån beslutet. Riksdagen underkände skälet att det går för långsamt. Statsrådet Lundkvist kunde ha åberopat vilket annat skäl som helst för att vi i dag behöver 'en tvångslagstiftning; det skulle inte ha kommit i konflikt med 1962 års beslut på samma sätt. Men på denna enda punkt sade riksdagen ifrån att talet om att det går för sakta kommer vi inte att godkänna som ett skäl för att ändra beslutet.

Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag nu kommer att inskränka mig till ett mycket kort inlägg, som jag skall anknyta till herr Carlshamres anförande, vilket jag tyckte på en punkt var upplysande. Det var nämligen i högsta grad avslöjande för hur de borgerliga partierna arbetar på det kommunala fältet. Det är i deras församlingar up penbarligen så att de som blivit kommunaleller stadsfullmäktigeledamöter enväldigt bestämmer om hur politiken skall utformas och om vilket innehåll den skall ha. Så arbetar vi inte inom socialdemokratin. Efter att under 20 år ha deltagit i det politiska arbetet i Malmö, där jag suttit i en ganska ledande ställning, vill jag med dess stadsfullmäktigeförsamling som utgångspunkt säga att det inte är den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen som själv bestämmer hur politiken i Malmö skall utformas. Det är den politiska organisationen Malmö arbetarkommun som diskuterar, lägger upp riktlinjerna för och fastställer politiken. Med anledning av den diskussion som förts om vem som har mest att bestämma i politiskt avseende, den som sitter i stadsfullmäktige eller den som är medlem av arbetarkommunens styrelse, vill jag säga att den politiska organisationen har ett större grepp över dessa frågor än de som råkat få förtroendet att sitta i stadsfullmäktigeförsamlingen. Ute i organisationerna diskuterar man uppläggningen av hela politiken. I vinter har t.ex. över 1000 av arbetarkommunens medlemmar aktivt deltagit i den politiska diskussionen. Jag finner nu emellertid att man inte arbetar på samma sätt inom de andra partierna. Jag tycker att det därför finns ett mycket starkt stöd för resonemanget om att utbyggnaden av demokratin måste ske via organisationerna. Sedan är det en väldigt konstig argumentation som har förts från den borgerliga sidan. Man menar att vi skall ha kommunal demokrati bara i de små församlingarna. Man intresserar sig inte alls för hur demokratin skall byggas upp i de stora kommunerna. Det har ju framgått av resonemanget här. Jag skall inte, herr talman, förlänga denna debatt. Jag tycker att herr Carlshamre sannerligen inte har tillfört den något av värde.

Herr talman! Liksom herr Adamsson skall jag fatta mig synnerligen kort. Under debatten har flera gånger frågats vad som inträffat mellan 1962 och 1969. Jag skulle vilja referera vad departementschefen i propositionen år 1962 sade om de förhoppningar man hade beträffande samarbetsnämnderna. Samarbetsnämndens verksamhet för ett stegvis uppbyggt interkommunalt samarbete bör stärka samhörigheten mellan kommunerna och möjliggöra en smidig övergång till en planerad kommunsammanläggning, ansåg han. Har det gått på det sättet? I många fall har samarbetsnämnderna försökt bedriva ett arbete som varit effektivt. Man har utrett olika frågor, man har lämnat rekommendationer till kommunerna, många gånger kanske i perifera ting, om bidrag till belysningsföreningar, till enskilda vägar och mycket annat. Men kring de stora, avgörande tingen har man gått som katten kring het gröt. Vi skall inte förringa allt detta — det skulle ju ändå kunna möjliggöra och underlätta en sammanläggning. Men jag vågar påstå att följden i många fall har blivit att motsättningarna mellan flera kommuner just på grund av samarbetsnämndens existens är större nu än de var 1964. Man kan se detta när det gällt att söka fördela bostadskvoten. Det var många kommunblocks samarbetsnämnder som inte lyckades med den saken, och detta har satt många djupa spår. Jag tror att man här har en av anledningarna till att vi måste få en tidsplan för att åstadkomma en kommunsammanläggning tidigare än som annars skulle bli fallet. Herr Carlshamre säger att de små kommuner som nu skall uppslukas av andra vet vad de ger sig in på och be talar priset. Det kanske gäller ytterbelysning eller något annat. Nej, herr Carlshamre, det gäller mycket mer. Kommunikationsministern har inledningsvis talat om jämlikheten. Bostadsstyrelsen har exempelvis gjort en utredning för att undersöka i vad mån de små kommunerna verkligen har kunnat ställa personella krafter till förfogande för att se till att bidrag och lån till bostadsupprustning som kan utgå verkligen också utgår till dem som behöver sådana. Det har visat sig att de små kommunerna i många fall inte haft resurser att klara dessa frågor. Det är bl.a. på detta område man måste se till att få mera jämlikhet. Det gäller inte bara det som herr Carlshamre här försökte skämta bort när han sade att man betalade priset för kanske litet ytterbelysning. Jag skall inte säga mer om detta. När vi behandlade propositionen i denna fråga år 1962 hade borgerligheten flera reservationer. En folkpartist svarade för en reservation och centerpartisterna för en annan. Av någon underlig anledning var det inte de ordinarie ledamöterna i konstitutionsutskottet. Varken dess vice ordförande eller herr Larsson i Luttra satt med vid utskottets bord den gången; man hade i stället skickat fram reserver. Dessutom svarade samtliga högermän för en reservation. Nu har man lyckats åstadkomma en gemensam reservation, vilket väl borde hälsas med tillfredsställelse ute i landet. Många gånger är ändå otack den lön man får. En av de största borgerliga tidningarna i Norrland som vet vad dessa problem gäller har skrivit: >Förslaget om kommunindelningsreformen avstyrktes av den borgerliga oppositionen. Det är tillfredsställande när den enas. Men den här gången har den gemensamma ståndpunkten beklagligt nog träffat fel. Storkommunerna och blockbildningen hör nämligen samman med lokaliseringspolitiken. Först med nya kommu ner blir det möjligt utse vilka orter som samhälle och företag skall satsa på. Nuvarande ovisshet är till direkt förfång för sysselsättningen i denna landsända. Att kommunernas vilja att leva upp till målsättningen i 1962 års riksdagsbeslut varit svag har utvecklingen visat.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

Herr talman! När riksdagen år 1962 beslöt om kommunblocksindelningar var många kommunala problem olösta. Dessa beräknade man att kunna lösa lättare genom att skapa större samarbetsenheter. Detta var det bärande argumentet den gången och enigheten kring frågan var i huvudsak hundraprocentig. Man kan nämna grundskolans genomförande och polisfrågans lösning som exempel. Sedan 1962 har mycket genomförts inom kommunalpolitiken, som den gången utgjorde huvudargumentationen. Grundskolan är genomförd, polisväsendet förstatligat etc.

De i frågan lämnade motionerna har inte i något avseende tagit avstånd från sammanläggningar. Vad motionärerna tar avstånd från är det av kommunikationsministern framlagda förslaget att kommunerna genom tvångslag skall tvingas till sammanläggningar. Många kommunalmän reagerar mot regeringens förslag att i detta sammanhang sätta den kommunala självstyrelsen ur spel. Under debatten har den synpunkten framförts, att borgerligt styrda kommuner har tillstyrkt tvångslagförslaget. Men det är i nära nog lika stor utsträckning socialdemokratiskt styrda kommuner som tagit avstånd från tvångslagförslaget. Jag skall inte nämna några exempel, men jag känner till många sådana fall från bl.a. min hemtrakt. Det är verkligen överraskande att regeringen har frångått ett enigt riksdagsbeslut 1962 om att kommunsammanläggningen skulle ske helt enligt frivilligprincipen och nu framlägger förslag om en tvångslag. Ingen hänsyn tas till vad riksdagen uttalade 1962. Jag är angelägen att understryka detta. 1962 gällde det att ge kommunerna och andra myndigheter vägledning beträffande den ur skilda synpunkter mest ändamålsenliga inriktningen av de interkommunala samarbetsoch sammanläggningssträvandena. Det syntes vidare, hette det, rimligt att låta kommunerna själva få avgörande inflytande vid valet mellan samarbete och sammanläggning. Det är således ett klart understrykande av kommunernas suveränitet i frågan. Med rätta framhölls det år 1962 att man genom frånvaron av tvångsåtgärder ville skapa garantier för att sammanläggningsreformen inte drevs fortare än den framväxande opinionen medgav; detta har påpekats tidigare under dagens debatt. Onekligen skulle detta vara en garanti för en friktionsfri sammanläggning och ett inbördes samarbete i hägnet av folkviljan för bevarande av den kommunala självstyrelsen och demokratin. Samma synpunkter, herr talman, anfördes år 1962 av dåvarande statsrådet Rune Johansson, som framlade förslaget om kommunblocken.

Denna mognadspro .cess kan behöva olika lång tid i olika kommuner.» Statsrådet underströk vidare att det även fanns andra skäl som talade för att statsmakterna borde gå försiktigt fram. År 1962 framfördes alltså dessa synpunkter av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Men dagens socialdemokratiska regering har en helt annan uppfattning. Nu är det inte fråga om frihet eller hänsyn till lokala åsikter på det kommunala planet. Vad kan vara orsaken till denna regerings fullständigt ändrade uppfattning? Självfallet kan det inte vara att sammanläggningsprocessen har gått för långsamt, så att man riskerar att allt rinner ut i sanden. Av tikets 282 kommunblock var vid årsskiftet 1968—1969 76 färdigbildade kommunenheter. Den 1 januari 1971 beräknas ytterligare 108 kommuner vara färdigbildade. Betydligt över hälften av kommunblocken är således då sammanlagda, och detta helt i enlighet med frivillighetsprincipen och utan någon som helst tvångslag. Fram till årsskiftet 1973—1974 beräknas ytterligare kommunblock vara definitivt sammanlagda. Huvudparten av kommunblocken är då organiserade till kommunala enheter. Hur fort har regeringen tänkt sig att sammanslagningen skulle gå? När vi diskuterade denna fråga 1962 räknade man med att samarbetsnämnderna i kommunblocken fram på 1970-talet skulle ha åstadkommit sammanslagningen; i dag skriver vi bara 1969. Jag vet inte varför regeringen har råkat i en sådan panik att den måste vidta tvångsåtgärder för att få fram en sammanslagning så fort som nu är tänkt. Herr talman! Att sammanläggningen går för sakta torde inte vara bevekelsegrunden för förslaget om en tvångslag helt i strid med riksdagens tidigare fat tade beslut. Vissa avsnitt av länsdemokratiutredningens betänkande klarlägger att någon panik inte för närvarande råder beträffande sammanläggningen. En prövning av länsdemokratiutredningens förslag borde först ske och den kommunala demokratins problem måste ses Över. Jag har svårt att förstå att de riksdagsledamöter som är ärliga i sitt tal om betydelsen av den kommunala självstyrelsen och demokratins bevarande i vårt land kan rösta för regeringens förslag till tvångslag.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

Herr talman! En av herr Perssons i Heden partivänner, centerns främste företrädare i Älvsborgs län, har i planeringsrådet tagit ställning för vad herr Persson här kallat för tvångslag. Han företräder den del av vårt län som har varit särskilt utsatt när det gäller svårigheter med sysselsättningen på arbetsmarknaden, och han har intagit sin ståndpunkt därefter. Nu vill jag fråga herr Persson: Har denne företrädare felbedömt denna fråga?

Herr talman! Att diskutera personfrågor om vem som sagt så eller så torde väl inte ha något särskilt intresse annat än möjligen för fru Hörnlund. Jag skulle kunna göra liknande påpekande till fru Hörnlund och hennes partivänner i södra Älvsborgs län, vilka har tagit avstånd från denna tvångslag. Vad kan månne orsaken vara till det?

Herr talman! Då tycker jag att herr Persson i Heden skall räkna upp vilka »främsta partivänner» till mig i min länsdel som har tagit ställning mot denna reform.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort i denna sena timme. Man kan väl ändå inte, herr Persson i Heden, tala om att det gått panik i denna fråga om kommunsammanläggningen. Det kan inte anses rimligt att man för all framtid skall vara bunden av 1962 års beslut. Jag har uppfattat propositionen på det sättet att den är en direkt följd av en totalt sett alltför svag aktivitet efter 1962. Den starkt markerade frivilligheten i beslutet har på många håll i praktiken kommit att innebära en alltför långsam takt i det regionala planerandet och handlandet, under det att man på några enstaka platser insett vikten av att komma i gång med kommunal planering och visat en uttalad viljeinriktning mot ökade samhälleliga insatser. Denna olikhet i beteendet mellan skilda områden och delar av vårt land har redan nu skapat regionala svårigheter beträffande samplaneringen i ekonomiska frågor och svårigheter att bättre utnyttja våra samlade resurser. Det har således kommit att alltmer framstå som ett starkt krav i jämlikhetsdebatten, vilket framhållits här vid flera tillfällen, att tillskapandet av flera och mera bärkraftiga kommunenheter är en nödvändighet för att trygga utvecklingen på de flesta områden. Pro positionen har alltså på denna punkt ett angeläget ärende. Det gäller att inom olika regioner se till att klyftan mellan rika, aktiva kommuner och svagare sådana icke ytterligare fördjupas genom en i tiden alltför långt utdragen kommunreform. Behovet av att ge den kommunala demokratin en djupare innebörd har framhållits i olika sammanhang, och denna debatt har i många avseenden kommit att handla därom. Man har därvid också kommit att framhålla risken för uteblivet personligt engagemang hos den enskilde medlemmen i den nya större kommunen. Jag är överens med de talare som understrukit vikten av att så många som möjligt har ett starkt kommunalt engagemang. Det måste ur många synpunkter vara en angelägen uppgift för oss alla att medverka härtill. Men vi måste också söka nya vägar för att ge ökad inbrytning i beslutsprocessen och åstadkomma ett meningsfyllt engagemang. Är vi medvetna om nödvändigheten härav, måste vi också inse de risker som en urholkning av demokratin kan komma att medföra och att en allmän utarmning och uttunning av beslutens värde kan komma att beröva demokratin dess mening och innehåll. I olika sammanhang har man framhållit betydelsen av det arbete som skett ute i kommunerna. Visst har det hänt en del ute i kommunerna. Men uppriktigt sagt har man i flertalet fall kunnat konstatera att det varit en avvaktande hållning när det gällt insatser för ett totalt samgående; sammanläggningarna har kommit att dröja. Arbetet i de olika samarbetsnämnderna har inte kunnat fullföljas enligt de planer som man från början hoppats på. Mot denna bakgrund synes det vara nödvändigt att snabbt genomföra denna reform. Herr talman! Jag vill med dessa ord ge min anslutning till utskottets uppfattning.
Herr talman! Jag skulle ha kunnat inskränka mig till att instämma med fru Mogård. Jag vill dock tillägga några personliga synpunkter. Jag tycker att det förekommit en del motsägelser i denna debatt. Herr Johansson i Trollhättan säger att den kommunala självbestämmanderätten ökar, och statsrådet Lundkvist säger att vi behöver större kommuner därför att besluten måste förankras i ett brett medborgarinflytande. Men hur skall en sådan förankring i ett brett medborgarinflytande ske efter en sammanslagning när en liten kommun slukas upp av en stor kommun och den lilla kommunen får liten eller ingen representation i den stora kommunen? Kommunikationsministern sade vidare att vi inte kan avlägsna medborgarna så långt från beslutets fattande att vi kan ha endast 70 å 80 kommuner. Men var går då gränsen? Något senare medgav nämligen kommunikationsministern att det skapas problem redan nu genom att avståndet till enskilda kommuninvånare ökar. Vi får inte glömma bort att om en mindre kommun upphör som egen kommun kan detta drabba den kommunens invånare mycket hårt. Herr Johansson i Trollhättan sade att det gäller att skapa bättre utvecklingsmöjligheter för kommunerna. Kommunikationsministern säger att större kommuner skapar mer jämlika förhållanden. Men hur uppnår man jämlikhet i glesbygden där invånarna kan bli så hårt drabbade av en sammanslagning? Kommunens administrativa centrum kanske flyttas många mil bort. Hur når man en bättre jämlikhet om läkarvård, tandvård o. s. v. centraliseras till ett nytt kommuncentrum många mil bort, om övrig service minskar och ett område därigenom blir mindre attraktivt? En person som vill bygga ett egnahem och måste ordna handlingar hos byggnadsnämnd, bank 0. S. Vv. måste offra mycken tid därför att det blir längre avstånd till de instanser som han behöver anlita. De allmänna kommunikationerna är inte särskilt bra i glesbygderna utan de är ofta så dåliga, att folk kanske måste använda hela dagar för att få ett ärende uträttat i det nya kommuncentrat. Blir detta större jämlikhet? Det är ju ändå människorna det här gäller, och jag anser inte att riksdagen skall godkänna någon form av diktatur i demokratisk förklädnad. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till morgondagens sammanträde.